Herr talman! När man har följt den allmänpolitiska debatten under ett par timmar och hört det lugnande besked som arbetsmarknadsministern har gett, kan man ändå instämma i hans ordval när han säger att läget är oroande. Jag kom plötsligt att tänka på den gamla sångversen ''Löftena kunna ej svikas. Nej, de står evigt kvar''. Jag tror att regeringen har fått litet kalla fötter och att eftertankens kranka blekhet ändå innebär att man satsar på arbetslinjen. Det är bra. Många frågar sig i dessa dagar: Kommer våra döttrar och söner att kunna ges en framtida utkomst om de bor i skogslänen? Kommer Värmland och övriga skogslän att rymmas i det av regeringen myntade begreppet Hela Sverige skall leva och utvecklas? Jag verkar i ett av skogslänen, där vi i dag upplever en rätt så trist och besvärlig vardag. Dagens arbetsmarknad präglas av att antalet arbetslösa ökar vid varje räkningstillfälle. Varslen stiger. Lediga platser är mer eller mindre obefintliga i våra bygder. Mitt eget hemlän, Värmland, har en betydande arbetslöshet med närmare 6 000 arbetslösa, eller arbetslösa och toppar därmed den föga smickrande arbetslöshetsligan med allt ifrån 3,4 % i de södra delarna upp till 4,4 % i Norrbotten. Herr talman! Samtliga skogslän redovisar arbetslöshetssiffror som ligger klart över riksgenomsnittet på 3 %. Under valrörelsen gick Börje Hörnlund och andra borgerliga partiföreträdare ut och sade att arbetslösheten inte får tillåtas stiga över 3 % i någon del av landet. Verkligheten har redan sprungit förbi arbetsmarknadsministern och andra. Detta är den bittra sanningen. Samtliga branschområden berörs av lågkonjunkturen, men tillverkningsindustrin och inte minst bygg och anläggningsindustrin toppar statiskt sett. Krisen inom bygg och anläggningsindustrin är en direkt följd av de borgerligas vallöfte att riva upp det av riksdagen tidigare antagna bostadsfinansieringssystemet. Som vi alla vet brukar byggare, beställare och partsorganisationer tillsammans med berörda myndigheter tidsplanera igångsättandet av jobben. Det har inte gjorts på många håll i landet. Därför ser det ut som det gör. Jag förutsätter att man inte kan tillåta en arbetslöshet som kanske ligger på 20-- TCO-distriktet i Värmland gjorde ett uttalande strax efter valet. Man sade för det första att man vill jobba, bo och leva i Värmland. För det andra vill man ha en friare resursanvändning av AMS medlen. För det tredje vill man att den befintliga arbetskraften inom den statliga sektorn skall få ha jobben kvar, att den inte skall permitteras. För det fjärde förutsätter man att den nya regeringen fullföljer infrastruktursatsningarna. Det är viktigt. Inte minst vill man att satsningen på högskolorna sker på ett konkret sätt. Nu är det bekymmersamt. Nu får väl Kjell Ericsson, som skall upp till debatt, övertyga arbetsmarknadsministern och industriministern om att det är viktigt att satsa på skogslänen och på Värmland och att det är viktigt att de vallöften som ströddes under veckorna före valet infrias. Det finns en förväntan bland människorna hemma i Värmland och i skogslänen att de skall få jobb. Det finns en uppsjö av objekt allt ifrån vägar, järnvägar, luffart osv. Får vi jobben skall vi nog klara av resten, säger de flesta värmlänningar nu. Vi är inte rädda att hugga i bara vi får chansen att ha någonting att bita i. Det är detta som är frågan. Jag såg en rubrik häromdagen: ''Ministrar ger olika signaler''. Det gällde arbetsmarknadsministern och industriministern som tydligen sänder på olika våglängder. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern ''tar ett snack'' med industriministern och att man fullföljer det som sades i debatten här i kammaren i våras om att det är viktigt att regeringen ser till att de regionalpolitiska synpunkterna vägs in i alla åtaganden från alla fackministrar. Det gäller statliga verk, myndigheter, departement osv. En annan viktig fråga är hur satsningarna på högskolorna kommer att ske i framtiden. Kommer högeralliansens idéer om att man bara skall satsa på universiteten vara det avgörande, då kan vi nog säga god natt till regionalpolitiken, för högskolan i Karlstad och högskolorna i skogslänen och alla andra län har betytt och betyder oerhört mycket. Får de fasta forskningsresurser? Kommer en proposition att läggas fram under mandatperioden så att vi får tillfälle att syna den närmare i sömmarna? Jag förutsätter att man så småningom successivt ger fasta forskningsresurser till högskolorna. Herr talman! Det är många frågor som hopar sig, men sex minuter går snabbt. Jag hoppas än en gång att Kjell Ericsson kan övertyga ministrarna i regeringen om att det är viktigt att det satsas på